Herr talman! Enligt riksdagsbeslut hösten 1980 skall stadgan om enskilda vårdhem ändras i den meningen att vissa undantag skall göras för vad som går under benämningen hem för vård eller boende. Till denna kategori räknas bl.a. de privata hemmen för rehabilitering av narkomaner och alkoholmissbrukare. I motion 1980/81:1636 har vi berört frågan om de allmänna råd och bestämmelser som skall utfärdas beträffande s.k. hem för vård och boende. Vi har också framhållit att man i en kommande stadga bör undvika att inbegripa byråkratiska besvärligheter och svåruppnåeliga krav, då sådant sannolikt kommer att försvåra verksamheten i de enkla vardagliga rutiner som tillämpas i länkrörelsernas form. Vi har också framhållit vikten av att föreskrifter och allmänna råd skall utarbetas i samarbete med de berörda rehabiliteringsorganisationerna. Detta skulle bl.a. innebära att ett remissförfarande bör äga rum innan den slutliga normen fastställs. Herr talman! Jag vill med detta anförande främst rikta mig till dem som inte är i tillfälle att ta del av socialutskottets betänkande 1980/81:30 men som har tillgång till riksdagens protokoll. Vi motionärer kan med tillfredsställelse konstatera att socialutskottet har behandlat motionen med god förståelse för de olika rehabiliteringsorganisationernas problem. Utskottet uttalar bl.a. att ”enskilda institutioner drivna av exempelvis länkrörelserna kan utgöra viktiga komplement till de offentliga institutionerna”. Av betänkandet framgår också att utskottet ”utgår från att socialstyrelsen, då myndigheten utarbetar allmänna råd rörande bl.a. hem för vård eller boende, genom remissförfarande eller på annat lämpligt sätt skaffar in synpunkter från organisationer som bedriver rehabiliteringsarbete för narkomaner och alkoholmissbrukare”. Jag förutsätter att detta förfarande skall gälla även för Narconons verksamhet. Jag har följt Narconons verksamhet under ganska lång tid och anser att man där uppnår mycket goda rehabiliteringsresultat. De riksdagsledamöter som besöker Narcononhemmet förvånas kanske först över de synnerligen enkla lokaliteterna och den sparsamma inredningen, men ganska snart förstår man att de gäster som tidigare har huserat i ”knarkarkvartar” lätt kan finna sig till rätta i Narcononhemmets enkla miljö — men däremot inte på samhällets offentliga vårdinstitutioner bland vita rockar och högsta hygienkrav. Det kan också konstateras att de normaliseringsmetoder som kommer till användning i Narconons verksamhet är mycket verkningsfulla — även om många människor kanske finner deras ursprung diskutabelt. Gästerna Nr 134 rehabiliteras i huvudsak genom kamratlig samvaro under visst ansvar och Torsdagen den inte med vad som benämns ”vård” i medicinsk mening. Enligt min mening 7 maj 1981 bör Narconon betraktas som en mycket samhällsnyttig frivilligrörelse, vilken i hög grad förtjänar samhällets och politikernas stöd. Kostnader för Herr talman! Jag har inte något yrkande.
Herr talman! Som Anders Gernandt så riktigt har uppfattat innebär betänkandet att utskottet har en positiv inställning till enskild verksamhet inom missbrukarvården. Vi utgår från som självklart att de som bedriver sådan vård får ge sina synpunkter innan socialstyrelsen utarbetar sina allmänna råd. Vi tycker också att man skall undvika onödig byråkrati i sammanhanget.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

Herr talman! Låt mig först få säga att det utskottsbetänkande som vi nu behandlar utmynnar i ett förslag från den borgerliga majoriteten i utskottet som gör både mig som motionär men framför allt Södertälje kommun och dess skattebetalare besvikna. Besvikelsen riktar sig framför allt mot två riksdagsledamöter från Södertälje som frångått den uppfattning som både de själva och deras partiorganisationer flera gånger har givit uttryck för. Det är Pär Granstedt från centern och Ylva Annerstedt från folkpartiet, som fram till allmänna motionstiden i år förklarat sig ha samma uppfattning som vi från vpk och socialdemokraterna haft och fortfarande har. Vi har som bekant den uppfattningen att tidigare riksdagsbeslut och uttalanden om extra statligt stöd till Södertälje kommun som har samband med den stora assyriska/syrianska invandringen skall stå fast.

Ingenting nytt har framkommit som gör att det riktiga i att stödet skall utgå även för innevarande år kan ifrågasättas. Jag betvivlar inte i och för sig att de båda borgerliga Södertäljeledamöterna menar att det är motiverat och riktigt att Södertälje får sina pengar, men nu har de, tydligen under trycket från sina kolleger i riksdag och regering, fallit undan. De skrev en egen motion, varigenom de under sken av svårigheter med tolkningsfrågor och något slags behov av utredningar och utvärderingar lyckades få den borgerliga utskottsmajoriteten att slingra sig ifrån ett konkret ställningstagande. Detta innebär att Södertälje kommun nu inte erhåller någon ersättning för sina extraordinära kostnader, som på intet sätt kan anses täckta genom vare sig skatteutjämningsbidrag eller andra bidrag. Södertälje kommun har lämnat alla de uppgifter som behövs för att man skall kunna göra en riktig bedömning och få ett tillräckligt underlag. Man kan således konstatera att kommunen har sådana extra kostnader för den aktuella invandrargruppen, att om samma bestämmelser och principer som tidigare tillämpats skall fortsätta att gälla, är det helt klart att ett statligt stöd för 1981 i storleksordningen 9 reilj. kr. skall utgå. Några faktiska garantier för att utredning och utvärdering genom en särskild arbetsgrupp skulle leda till att Södertälje kommer att erhålla de pengar som man har haft all anledning att räkna med och enligt min mening är berättigad till finns inte. Tyvärr är jag rädd att Pär Granstedt och Ylva Annerstedt inte vågar följa upp vad de förut har givit uttryck för och rösta med reservationen. Inte heller tror jag att man kan hoppas på Gunnel Liljegren från moderaterna, som redan tidigare börjat vackla för att sedan hoppa av från en enig Södertäljeopinion. Samtliga riksdagsledamöter från Södertälje deltog den 7 november 1980 i en interpellationsdebatt om det statliga stödet till Södertälje kommun för omhändertagandet av assyriska/syrianska invandrare. I den debatten fick hela problemet en mycket utförlig belysning, och en stor enighet rådde mellan oss ledamöter, med undantag för Gunnel Liljegren, om betydelsen och nödvändigheten av och det berättigade i fortsatt stöd enligt tidigare beslut, uttalanden och principer. Pär Granstedt framhöll bl.a. att hänvisningen till extra skatteutjämningsbidrag var ohållbar och att försöken att ifrågasätta kommunens kostnadsberäkningar saknade grund. Ylva Annerstedt sade bl.a. att hon anslöt sig till Pär Granstedts uppfattning och att det inomregionala skatteutjämningsbidraget inte fick tas till intäkt för att ersätta sådana exceptionella kostnader som det handlade om. Herr talman! Det är orimligt att, som regeringen i motiven för borttagande av det särskilda stödet har gjort, inteckna eller inräkna det inomregionala stöd som Södertälje kommun erhåller via landstinget. Detta stöd har inget direkt samband med den assyriska/syrianska invandringen och de särskilda kostnader som uppkommer i samband därmed. Av Södertäljes invånare är omkring 25 20 invandrare, och assyrierna/syrianerna utgör bara ungefär en femtedel av invandrarna i kommunen. Redan detta säger hur orimligt det är att ta det inomregionala stödet från landstinget till intäkt för att avräkna de pengar som gäller den assyriska/syrianska folkgruppen. Genom regeringens ändrade ställningstagande har det blivit en kraftig nedskärning av det statliga stödet. Det har i sak inneburit en övervältring på Södertälje kommun och dess skattebetalare av vad som bör vara statliga kostnader. De extraordinära kostnader som har varit förenade med den assyriska/ syrianska invandringens stora omfattning och speciella karaktär motiverar att Södertälje kommun även i fortsättningen erhåller statligt stöd i samma utsträckning som tidigare, och det bör klart sägas ut här och nu. Det har i olika sammanhang anförts att invandringen nu har minskat avsevärt. Men de problem som har följt av tidigare invandring är ändå lika stora.

Det här uttalandet bör enligt min mening stå fast, då det i sak inte har skett någon förändring av förhållandena som kan motivera minskat statligt stöd. Jag vill med det här, herr talman, yrka bifall till vpk-motionen 1240 Nr 134 beträffande ett särskilt uttalande och vidare bifall till reservationen vid
Herr talman! Utskottet är självfallet medvetet om att Södertälje kommun har haft särskilda kostnader i samband den assyriska invandringen och att de är av en annan storleksordning än vad som normalt gäller invandring. Vi vet också att Södertälje kommun tidigare har fått särskilt stöd för detta. Det uttalande som riksdagen gjorde i enlighet med vad utskottet hade föreslagit om Södertälje kommun i samband med att de nya reglerna för stöd till invandrarkommunerna antogs har citerats här flera gånger, och det gäller givetvis fortfarande. Södertälje har också fått stöd i form av extra skatteutjämningsbidrag för 1981 utöver det stöd som utgår enligt generella riktlinjer. Jag utgår från att det kommer att bli aktuellt för Södertälje att få extra skatteutjämningsbidrag även för nästa år. I utskottet har vi emellertid, trots att vi har behandlat den här frågan ganska ingående med utfrågning av representanter för både kommunen och de berörda departementen, inte ansett oss ha möjlighet att bedöma storleken av den ersättning som kan bli aktuell. Därför tycker vi att det är lämpligt att göra så som föreslås i en motion av två riksdagsmän från Södertälje, nämligen att tillsätta en särskild arbetsgrupp. Vi föreslår alltså att riksdagen ger till känna för regeringen att det bör tillsättas en särskild arbetsgrupp, som skall göra en utvärdering av de här problemen, och att resultatet får ligga till grund för de åtgärder från statens sida som erfordras.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
Eller är det några uppgifter som Södertälje kommun har vägrat lämna som underlag för den? Jag frågar det här, Gabriel Romanus, med utgångspunkt i att jag, efter att så att säga på ort och ställe ha försökt sätta mig in i problemen, är övertygad om att de faktiska uppgifter som behövs som underlag för ett beslut här i dag finns och har redovisats av Södertälje kommun.

Herr talman! Ett av de påståenden i reservationen som jag inte kan instämma i är det som Ivar Nordberg nu gjorde, nämligen att man på grund av regeringsbeslut om den invandring det gäller skall ha särskilda bidrag. Det finns ju även annan invandring, som regeringen fattat beslut om genom kvoter osv., men vad som är speciellt med denna invandring är ju att den i stor utsträckning har kommit till stånd utan något beslut vare sig av regeringen eller av några andra myndigheter. Skälet för att man velat ge särskilt stöd är att det varit en så omfattande invandring från en grupp som på grund av sina särskilda förhållanden har föranlett ovanligt stora kostnader, vilka har varit betungande för kommunen. Hade det varit fråga om normal invandring, av människor som snabbt hade kommit ut i arbetslivet och börjat betala skatt, hade de särskilda skälen inte varit för handen, även om det hade legat regeringsbeslut bakom invandringen. En stor del av denna invandring har dock, som sagt, skett utan några myndighetsbeslut, och det är alltså inte sådana som åberopats som skäl för bidrag. Vidare vill jag betona att regeringen inte kan fatta beslut om bidrag till kommuner hur som helst, utan för sådana fordras att det finns ett anslag att ta ur, och det är det extra skatteutjämningsbidraget som här kommer i fråga. Det är därur som Södertälje har fått anslag 1981, och med all sannolikhet är det också därur som man kommer att få anslag år 1982. Tore Claesons fråga tyckte jag slutligen blev i stor utsträckning besvarad av Ivar Nordberg. Det är inte så att kommunen vägrat att lämna uppgifter, utan det föreligger i stället en oenighet om kostnaderna för utbildningsinsatserna och om i vilken grad de skall vara berättigande till bidrag. Det är på den punkten som vi anser att en sådan arbetsgrupp som den som föreslås i den av utskottet tillstyrkta motionen kan ge ett material vilket kan ligga till grund för beslut av regeringen.

Herr talman! Gabriel Romanus säger att regeringen inte kan fatta beslut hur som helst. Det förstår jag också. Men det gick tydligen bra att fatta beslut om att ändra på tidigare ställningstagande. Man har ju en gång sagt att man skall se till att Södertälje kommun får full kostnadstäckning för de extra utgifter kommunen har. Det är ju detta det handlar om. Man har så att säga knäsatt själva principen om att man skulle ta särskild hänsyn till omständigheterna i detta fall. Dessa omständigheter har redovisats i olika sammanhang, och det har varit stor enighet om principen. Men det är detta man här ändrat på och ifrågasatt. Det harifrågasatts på grundval av att man i utbildningsdepartementet eller någon annanstans inte varit riktigt klar över hur man skulle göra olika slags beräkningar. Men jag vill understryka en gång till att Södertälje kommun lagt alla papper på bordet och gett fullständig redovisning beträffande de extra kostnader som man har. Vad jag och andra nu reagerar emot är att man ändrat på tidigare principbeslut beträffande bidrag till Södertälje kommun. Oenigheten om dessa kostnader och om vad som skall tas med i underlaget för beräkningarna är mycket olycklig. Jag kan inte frigöra mig från tanken att det är litet av en konstruktion, och att det i själva verket inte råder några svårigheter att göra ordentliga beräkningar då man har tillgång till alla uppgifter som behövs. Men nu rimmar detta tydligen bra med den allmänna linjen från de borgerliga partiernas sida om prutningar i olika avseenden då det gäller bidrag till kommunerna. Man har tydligen räknat med att det inte är så farligt att plocka bort en del från Södertälje kommun, för kommunen klarar sig nog ändå. Det är detta som jag reagerar så starkt emot.
Herr talman! Det är kanske bäst att vi klarar ut vad det är för anslag det här handlar om. När vi antog nya regler för stöd till kommuner som har flyktingar, erinrade vi om att speciellt höga kostnader för invandrare kan vara en faktor som ligger till grund för skatteutjämningsbidrag. Vi sade att det får avgöras från fall till fall, och vi avstod från att göra något uttalande om vilka principer som skulle gälla. Vi gjorde dock ett undantag. Vi sade att situationen i Södertälje är sådan att det klart framgår att kommunen haft sådana särskilda kostnader att det finns skäl att bevilja statsbidrag utöver det som ges enligt de generella riktlinjerna. Dessa bidrag är just dem som Södertälje kommun fått ur anslaget för extra skatteutjämningsbidrag för 1981. Och det är med all sannolikhet just från anslaget för extra skatteutjämningsbidrag som Södertälje kan få stöd även nästa år. Jag vill här hänvisa till s. 4 i utskottsbetänkandet, där utskottet refererar vad budgetministern har sagt i en interpellationsdebatt i denna fråga. Enligt budgetministern var det svårt att beräkna hur stora de kostnader som inte ersätts av generella bidrag skulle bli 1981. Och vi vet att man också var oense om i vilken utsträckning hänsyn skulle tas till landstingets bidrag. Budgetministern sade också att det, när det extra skatteutjämningsbidraget skall beviljas för 1982, kommer att finnas ett betydligt säkrare underlag för bedömningen av Södertälje kommuns behov av extra bidrag till kostnader på grund av denna invandring. Det är just med framtagandet av detta underlag som vi anser att denna arbetsgrupp kan hjälpa till. Kommunen får då direkt vara med och utarbeta underlaget, vilket jag tror att den kan utnyttja till sin fördel.

Herr talman! I motion 1637 har Pär Granstedt och jag utförligt redovisat de förhållanden som ligger bakom de alldeles speciella problem som Södertälje kommun har att lösa med anledning av den assyriska/syrianska invandringen till Södertälje. Invandringen har till största delen skett illegalt. Flertalet har kommit sedan mitten av 1970-talet utan arbetsoch uppehållstillstånd. En ytterligare faktor som leder till problem är att mellan 1500 och 2 000 av assyrierna/ syrianerna vistas i kommunen utan att vara kyrkobokförda. Detta innebär att de inte räknas in i kommunens underlag vid beräkning av statlig och inomregional skatteutjämning. Trots detta har kommunen skyldighet att tillhandahålla både undervisning och social omsorg. Dessa invandrargrupper har också en struktur som vi inte är vana vid. Ca 40 Jo är analfabeter. Andelen i yrkesverksam ålder är mycket låg, och mer än 40 26 är barn i förskoleeller skolåldern. Familjerelationer och livsmönster präglas i hög grad av de förhållanden som råder i hemländerna, främst östra Turkiet. Jag har helt kort velat påminna om detta för att visa att det naturligtvis krävs alldeles speciella insatser från kommunens sida för att vi på ett någorlunda harmoniskt sätt skall kunna inlemma denna grupp i det svenska samhället. I motionen redovisas också de kostnader som enligt kommunen kan hänföras till invandringen av assyrier/syrianer. Det har emellertid, som vi har hört, rått olika uppfattningar mellan staten och kommunen om beräkningsgrunderna och också om konsekvenserna för Södertäljes del med anledning av omläggningen från specialdestinerade bidrag till generella bidrag. Jag vill här ytterligare stryka under vad budgetministern anförde i det interpellationssvar som Gabriel Romanus hänvisade till i sin replik. Regeringen har inte sagt sig vilja minska det statliga ansvarstagandet för speciella kostnader i samband med denna invandring. Därför anser vi motionärer att det är angeläget att de skiljaktigheter i bedömningen som framkommit kan undanröjas. Yrkandet i motionen är därför att regeringen och kommunen skall tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att utvärdera kostnaderna och att denna utvärdering får ligga till grund för erforderliga åtgärder. Det är därför glädjande att kunna konstatera att utskottet delar den bedömning som vi motionärer gjort och tillstyrker yrkandena. Till Tore Claeson vill jag säga att det ingalunda är så, att jag har frångått min uppfattning att Södertälje behöver speciella bidrag för denna invandring. Det finns inte heller någonting i motionen som styrker ett sådant påstående. Men när det framkommer olika uppfattningar i bedömningen är det rimligt att man gemensamt reder ut vad det är som gör att man kommer fram till olika resultat och att en sådan utvärdering sedan får ligga till grund för ett fortsatt agerande. Jag har alltså inte på något sätt velat göra gällande att Södertälje inte behöver de extra bidragen. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Såvitt jag kan förstå råder det inte några principiella åsiktsskillnader när det gäller frågan om statens stöd till Södertälje kommuns extraordinära kostnader för den assyriska/syrianska invandringen. När Rolf Wirtén förra hösten besvarade min interpellation i denna fråga ifrågasatte han aldrig grundprincipen för det statliga stödet till Södertälje kommun. Utskottet bygger, såvitt jag förstår, också sin uppfattning på att denna grundprincip skall gälla, och det gör naturligtvis också reservationen. Där råder det alltså enighet. Vad det uppenbarligen inte råder enighet om är hur stora kostnader kommunen har som inte täcks på annat sätt och som bör täckas av staten. Enligt min personliga bedömning är de kostnadsberäkningar som kommunen har lagt fram korrekta, och det skulle alltså röra sig om ca 9 milj.kr. Men samtidigt får jag givetvis konstatera att jag är part i målet som kommunfullmäktigeledamot och suppleant i kommunstyrelsen i Södertälje. Jag kan ha förståelse för att utskottet inte känner samma övertygelse om att det har möjlighet att avgöra denna fråga. Jag vill gärna säga att jag inte tycker att det är rimligt att riksdagen skall ta ställning till bidrag av detta slag till enskilda kommuner. Jag tror inte att riksdagen har förutsättningar att göra de bedömningarna. Jag vill passa på att säga till Tore Claeson att jag har haft denna uppfattning länge, och jag redovisade den redan i höstas, när jag blev tillfrågad om detta. Jag har alltså aldrig förutskickat att jag skulle medverka till ett riksdagsbeslut, som avgjorde denna fråga till min egen hemkommuns förmån. Jag anser inte att man skall hantera en sådan här fråga på det sättet. Om man skulle införa ett system där riksdagen delade ut bidrag till enskilda kommuner, skulle det vara att skapa en bypolitikernas julafton, och det vill jag inte medverka till. Tillgången på välplacerade kommunstyrelseledamöter i riksdagen och i utskotten skulle bli avgörande för kommuners förutsättningar att få stöd på ett sätt som jag tycker borde betraktas som i princip felaktigt. Det är självfallet frestande för mig som kommunalpolitiker i Södertälje att först och främst se till min egen kommuns intresse i en sådan här fråga. Men jag anser att det är min skyldighet som riksdagsman att försöka se litet längre än så. Det råder alltså delade meningar mellan staten och kommunen om vilket stöd som skall utgå, även om man är enig om grundprincipen. Därför bör en rimlig hantering naturligtvis vara att representanter för staten och för kommunen sätter sig ner och går igenom kostnaderna och försöker komma fram till en enig bedömning om vilka kostnader det verkligen är fråga om. Det förutskickades också, som har framhållits här tidigare, i det interpellationssvar som Rolf Wirtén gav till mig i höstas, att när man fått mera erfarenhet av den faktiska utvecklingen skulle man också kunna göra en säkrare bedömning av vilka kostnader som staten skall täcka för Södertälje kommun. Jag tror inte att det är någon särskilt svår uppgift som den här arbetsgruppen får, och jag tror att slutresultatet av arbetsgruppens arbete måste bli detsamma som anges i reservationen. Min uppfattning är nämligen att kommunens beräkningar håller streck ganska bra. Men det är alltså rimligt att arbetssättet är det som utskottsmajoriteten förordar. Det är ett arbetssätt som i framtiden kan tillämpas inte bara för Södertälje kommuns vidkommande utan också för andra kommuners vidkommande, när det kan uppstå liknande diskussioner mellan stat och kommun om lämpliga bidragsnivåer. Jag vill med andra ord gärna slå fast att jag inte har frångått min uppfattning i sakfrågan. Jag har aldrig gjort gällande att jag skulle medverka till att riksdagen avgjorde den här tvisten mellan staten och kommunen. Det vore, tycker jag, i princip felaktigt. Jag vill också konstatera att det uttalande givetvis håller streck som riksdagen tidigare har gjort om att Södertälje kommun skall få särskilt stöd för den här invandringen. Vad vpk efterlyser i sin motion är, såvitt jag förstår, tillgodosett. Det är ingen som har föreslagit att riksdagens tidigare beslut skall rivas upp på den här punkten. För min del ser jag alltså med ganska stor tillförsikt fram emot den fortsatta hanteringen av detta ärende. Det är min förhoppning att den positiva behandling som Ylva Annerstedts och min motion har fått i utskottet kommer att leda till att Södertälje kommun får det stöd för den assyriska/ syrianska invandringen som kommunen är berättigad till.
Herr talman! Det är riktigt att regeringen inte i det här sammanhanget har sagt att man skulle vilja minska detta anslag. Men kvar står ju det faktum att man inte vet om man får det belopp, ca 9 milj.kr., som man borde ha haft, och när man i så fall får dessa pengar. Jag tycker egentligen att Pär Granstedts inlägg här klart talade för att man borde besluta om dessa 9 milj.kr. nu. Han underströk bl.a. att såvitt han förstår som kommunstyrelseledamot och kommunfullmäktigeledamot i Södertälje fanns det inte anledning att ifrågasätta de uppgifter det här gäller, utan det fanns tillräckligt material som underlag för ett ställningstagande. Sedan säger Pär Granstedt att riksdagen inte skall bidra till bypolitikernas julafton. Nej, det tänker jag låta Pär Granstedt få behålla för sig själv, det tänker jag inte ge mig in på. Men det förhållandet att man är bosatt i en kommun som är särskilt hårt drabbad i en speciell fråga och som behöver ett stöd som tidigare har utgått och i varje fallt. v. har undandragits kommunen, det kan ju inte befria mig från att ha en mening när det gäller att riksdagen nu skall ta ställning. Jag tycker att Pär Granstedt antyder att detta att han är södertäljebo skulle försvåra möjligheterna för honom, att han då på något vis inte skulle vara tillräckligt objektiv. Självfallet skall alla kommuner som hamnar i motsvarande situation få ett sådant här stöd, oavsett vilka kommuner det handlar om. Det ligger enligt min uppfattning i hela landets intresse att Södertälje kommun får ekonomiska möjligheter att ge människorna i en stor invandrargrupp en dräglig start i tillvaron i deras nya hemland.

Herr talman! Jag skall inte försöka ge mig in på att analysera på vilka grunder regeringen kom fram till ställningstagandet förra året. Jag är lika kritisk mot det ställningstagandet som någonsin Tore Claeson eller Ivar Nordberg. Men vad jag har slagit fast i mitt inledningsanförande är att vi skapar en orimlig situation här i riksdagen, om riksdagen tar på sig uppgiften att fördela anslag och bidrag till olika kommuner. Även om jag som kommunpolitiker i Södertälje naturligtvis skulle känna det väldigt tillfredsställande att utnyttja den utslagsröst jag har i denna kammare till att ge min egen kommun 9 milj.kr., måste jag som riksdagsman ta ett något större ansvar. Det måste vara regeringens sak att svara för sådana här bidrag. Sedan kan vi som riksdagsledamöter naturligtvis med skärpa tala om för regeringen vad vi anser vara en riktig bedömning. Det har jag också gjort vid flera tillfällen, och jag är beredd att göra det också fortsättningsvis. Jag tycker att riksdagens uppgift är att ange principerna för stödgivningen — det gäller på detta område lika väl som på alla andra. Det har riksdagen gjort, bl.a. genom det uttalande som har citerats flitigt. Dessutom föreslår utskottsmajoriteten att en särskild arbetsgrupp skall tillsättas för att klara ut de meningsmotsättningar som nu finns mellan regeringen och Södertälje kommun. Det är, som jag ser det, en mycket kraftig markering från riksdagens sida — om det går igenom — att det här finns anledning för regeringen att ompröva de ställningstaganden man redan har gjort. Jag anser att det är välmotiverat att göra den markeringen från riksdagens sida, och jag ser det alltså som en betydande framgång, om riksdagen bifaller ett sådant förslag. Jag vidhåller alltså, Tore Claeson, att om vi skulle införa principen att riksdagen blir en instans som fördelar bidrag till kommunerna, skulle vi verkligen få en bypolitikernas julafton. Även om det just i detta fall skulle gynna min egen kommun, är jag alltså inte beredd att medverka till införandet av en sådan princip.

Herr talman! Pär Granstedt försöker gå runt det problem som jag förstår är ett problem för hans vidkommande, mot bakgrund av hans mycket förtjänstfulla agerande tidigare då det gäller att återinföra det stöd som tidigare utgått.

Det är helt självklart att om regeringen underlåter att se till att sådant stöd utgår eller — som i det här fallet — tar bort ett stöd som tidigare utgått och skyller på omprövning eller vad det må vara, är det riksdagens sak att se till att detta rättas till och riksdagen som fattar det beslutet. Jag menar alltså att detta inte är något fel — det måste kunna vara riksdagens uppgift att se till att ett sådant stöd utgår. Vad det gäller är att klara de extra kostnader som är förenade med den extraordinära situation som fortfarande råder i Södertälje kommun.

Herr talman! Först till Ivar Nordberg: Jag kan inte se att det finns någon skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning i principfrågan. Jag kan inte någonstans upptäcka att man ifrågasätter att stöd till Södertälje skall fortsätta utgå efter samma principer som tidigare. Meningsskiljaktigheten gäller vilket ekonomiskt utfall som de principerna skall ge i dagsläget — det är därom tvisten råder, inte om själva principerna. Därför känner jag inget behov av att rösta med reservationen för att få de gamla principerna fastlagda. Däremot innebär ju reservationen i praktiken att man skriver ut en check till kommunen på 9 milj.kr. Och det är naturligtvis mycket frestande för mig som kommunalpolitiker att stödja det förslaget. Men det strider, som jag ser det, mot mycket viktiga och grundläggande principer, och det kan få ganska vidlyftiga konsekvenser om man skulle börja skriva ut sådana checkar. Till Tore Claeson vill jag säga: Självfallet finns det anledning för riksdagen att ingripa om man finner anledning att ifrågasätta om regeringen har följt riksdagens intentioner. Jag anser att riksdagen gör det med utskottsmajoritetens förslag. Man tar inte ställning till det enskilda anslagsärendet där, men man kräver en särskild arbetsgrupp som skall analysera frågan och att den analysen skall leda till erforderliga åtgärder från statens sida, dvs. att kommunen skall få det bidrag som den är berättigad till. Jag anser alltså att utskottsmajoritetens ställningstagande innebär ett sådant ingripande från riksdagens sida.

Herr talman! Efter dessa debattinlägg skall jag endast göra några korta kommentarer. Låt mig inledningsvis påminna om att Södertälje kommun säkerligen är den kommun i landet som under de senaste 20 åren har fått ta emot den allra största delen av invandrarna. Knappast någon annan kommun kan uppvisa motsvarande siffror. Under alla dessa år har Södertälje kommun inte någon gång begärt extra statsbidrag trots de mycket omfattande och krävande uppgifter som ålagts kommunen. Det är först från mitten av 1970-talet, när kommunen haft att ta emot den mycket omfattande invandringen av assyrier/syrianer, som kommunen har krävt extra statsbidrag. Om vi jämför olika invandrargrupper med varandra, finner vi att ingen invandrargrupp har ställt så stora krav på kommunens resurser som just assyrierna/syrianerna. De merkostnader som kommunen har åsamkats är av mycket betydande omfattning. Motsvarande kostnader kan inte uppvisas för någon annan invandrargrupp. I debatten har det understrukits att kommunen alltsedan mitten av 1970-talet två gånger varje år lämnat en redogörelse till de olika departementen för kommunens extrautgifter. Varje gång har redovisningen varit lika fullödig, och vid varje tillfälle har den godtagits. Mot den bakgrunden är det mycket förvånande att den nu aktuella situationen har uppstått. Jag avser då för det första att regeringen inte beviljar kommunen det anslag som äskats för 1981 och för det andra att utskottets majoritet inte omedelbart är beredd att bevilja anslaget. I stället föreslår man en ytterligare utredning. Men kammarens ledamöter må förstå att det förslaget för alla invånare i Södertälje framstår som en mycket onödig omväg för att man skall komma fram till målet. Invånarna i kommunen ställer frågan: Vad är syftet med denna omväg? Man tvivlar på regeringens vilja att verkligen anvisa anslag till kommunen. Det finns därför anledning att från denna talarstol fråga utskottsmajoriteten: Vilka uppgifter är det som ni saknar från Södertälje, eller vilka uppgifter ffrån kommunen är det som ni misstror? Kommunen har ju i utskottet lämnat en fullständig redovisning för de merkostnader som man har. Pär Granstedt försöker klara sig i den här debatten genom att säga att det föreligger meningsskiljaktigheter mellan departementen och kommunen i fråga om kostnadsredovisningen. Men Pär Granstedt kan ju själv redogöra för vilka uppgifter från kommunen som han misstror. I stället säger han bara att han är övertygad om att kommunens redovisning är fullständig. Ändå är han inte beredd att följa den uppfattningen i sitt handlande, utan han skall likväl ha en ytterligare utredning. Om vi välvilligt skall tolka de uttalanden som Gabriel Romanus, Pär Granstedt och andra gjort i kvällens debatt, så finner vi att man är beredd att i fortsättningen ge kommunen extra statsbidrag. Man är väldigt angelägen om att framhålla att det i principfrågan inte råder några meningsskiljaktigheter. Men när det sedan kommer till kärnan är det fråga om hur stora belopp kommunen skall få. Om vi välvilligt skall tolka Gabriel Romanus uttalande så, att kommunen i fortsättningen verkligen skall få anslag, är en viktig punkt som jag vill poängtera att Gabriel Romanus hela tiden talat om kommunens anslag för 1982. Jag vill då påminna Gabriel Romanus om att kommunens krav gäller ytterligare anslag även för 1981. Vi kan alltså inte godkänna att de pengar som hittills utbetalats för 1981 är ett tillräckligt anslag, utan vi kräver mer pengar för 1981 och att de principer som riksdagen tidigare har uttalat sig för skall gälla när man beviljar anslag för 1982. När det gäller arbetsgruppen vill jag för min del säga mycket klart att jag inte ett ögonblick tvivlar'på att kommunens redovisning är av sådan kvalitet att det i arbetsgruppen kommer att framstå som naturligt att tillstyrka ett extra anslag till kommunen. När man från något håll har talat om att Södertälje exempelvis på utbildningssidan skulle ha en överstandard, så är det någonting som vi absolut inte begriper i Södertälje. Ingen har heller hittills kunnat precisera vad man menar med en eventuell överstandard. Från kommunens sida borde man kunna fordra så mycket som att få preciserade krav från dem som kritiserar kommunens framställningar. Herr talman! Det är en sak till som jag vill framhålla. Om statsbidrag uteblir till Södertälje kommun, är risken stor att det medför skärpta motsättningar mellan olika befolkningsgrupper i kommunen. En sådan utveckling skulle vara att direkt motarbeta allt det arbete som har utförts i kommunen för att utjämna skillnaderna mellan olika invandrargrupper och den inhemska befolkningen, ett mycket omfattande arbete som bedrivits i samarbete mellan olika organisationer och kommunen. Jag vill särskilt varna för den utvecklingen.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
Herr talman! Jag skall be att än en gång få påminna om innebörden i det beslut som här har åberopats. De nya reglerna innebär att kommuner får bidrag för sina kostnader till flyktingar enligt vissa generella regler. Bidrag utgår dels under den tid som flyktingarnas ansökningar om uppehållstillstånd behandlas, dels till socialhjälp åt flyktingar under det år då besluten om uppehållstillstånd fattas och två år därefter. Sedan utgår ytterligare vissa andra bidrag enligt schablonmässig beräkning. Dessutom konstaterade vi i utskottet att det kan finnas skäl att ge vissa kommuner ytterligare stöd därutöver.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 Sedan tillade vi som ett undantag att vi ville peka på att Södertälje har sådana särskilda kostnader, att det finns skäl för statsbidrag. Men vi sade inte i detta enhälliga uttalande att Södertälje kommun skulle få så och så mycket pengar, utan det överlät vi åt regeringen att bedöma — precis som regeringen i övrigt bedömer hur anslaget för extra skatteutjämningsbidrag skall utgå; till vilka kommuner de skall utgå och hur mycket pengar de skall få. Vi har alltså beträffande Södertälje gått längre än vi har gjort beträffande andra kommuner. Vi har nämligen dels konstaterat att Södertälje bör få pengar ur detta anslag, dels föreslagit att det skall tillsättas en särskild arbetsgrupp med representanter för regeringen och Södertälje kommun, som skall ta fram ett underlag för denna bedömning. Så långt har vi inte gått för någon annan kommun, och Södertälje har alltså — såvitt jag kan förstå — fått en mer fördelaktig behandling än andra kommuner. Däremot har vi varken nu eller förra året sagt att Södertälje skall få något visst belopp i bidrag. Därför vill jag bestrida det som Ivar Nordberg sade här tidigare, att regeringen inte har följt riksdagens beslut. Regeringen har följt anvisningen att Södertälje skall ha bidrag, men det har aldrig gjorts någon beställning från riksdagens sida avseende bidragets storlek — och det bör heller inte ske. Jag tror inte att ledamöter här i kammaren från andra kommuner tycker att det skulle vara rimligt att socialutskottet eller riksdagen skulle säga, beträffande en enda kommun, att den skulle ha just ett visst belopp. Jag tror att de flesta håller med om att vi har gått litet längre beträffande Södertälje än beträffande andra kommuner och att det kan vara rimligt med hänsyn till Södertäljes speciella situation. Men det finns ändå andra kommuner som också har stor invandring och alltså många invandrare och som har särskilda kostnader på grund av ovanligt stora språksvårigheter, sociala förhållanden och liknande. Vi skall nu inte gå längre än utskottet här har föreslagit. Sedan vill jag också svara på den fråga som Lennart Andersson ställde. Vi säger inte att kommunen inte har lämnat riktiga uppgifter eller vägrat lämna uppgifter, utan vi anser att det är regeringen som skall dela ut pengar ur detta anslag precis som den gör till andra kommuner — utan mer detaljerade anvisningar från riksdagen. Om de pengarna avser 1981 eller 1982 kan inte vara så särskilt betydelsefullt, eftersom det ändå skall ske en bedömning från fall till fall. Därför har vi inte förutsatt att man skall göra någon speciell ytterligare utbetalning för 1981, utan vi har sagt att riksdagens beslut får ligga till grund för erforderliga åtgärder — och sedan får regeringen bedöma vilka åtgärder som är erforderliga.
Herr talman! Lennart Andersson frågade mig vilka uppgifter i det material som kommunen lagt fram som jag misstror. Han kanske inte lyssnade så uppmärksamt på mitt anförande. Där klargjorde jag nämligen att jag för min del anser att kommunens uppgifter är helt korrekta. Det är kanske i och för sig naturligt att jag har den uppfattningen, eftersom jag är kommunalpolitiker i Södertälje. Jag är övertygad om att vi från Södertälje i den föreslagna arbetsgruppen skall kunna visa klart att det här är det stöd som kommunen bör få. Problemet är att även om Södertälje kommun har lyckats övertyga mig och Lennart Andersson om de här siffrorna, så har kommunen ännu inte lyckats övertyga regeringen om dem. Det blir kommunens uppgift i den här arbetsgruppen att klara det, och det tror jag också att man har alla förutsättningar att göra. Därför är det min uppfattning att det förslag som majoriteten står för kommer att leda till det slutresultatet att kommunen får det bidrag den är berättigad till. Det är min fasta övertygelse. Om så blir fallet har vi klarat det hela på ett riktigt sätt. Det är nämligen regeringen som har ansvaret för att dela ut den här typen av bidrag. Får jag dessutom göra ytterligare en kommentar. Lennart Andersson sade att den ledamot som går emot bidrag till Södertälje tar på sig ett mycket stort ansvar för relationerna mellan tidigare kommuninvånare och invandrare. Säkert, Lennart Andersson — det är bara så att det inte finns något förslag till Nr 134 den här kammaren som innebär att Södertälje kommun inte skall få bidrag. Torsdagen den Risken, som Lennart Andersson pekar på, är faktiskt obefintlig.

Herr talman! Skogsindustrin är vårt lands viktigaste inkomstkälla. Den svarar för ca 20 20 av landets exportinkomster. Exportinkomsterna från skogsindustrin har under de senaste åren motsvarat närmare 85 96 av kostnaderna för oljeimporten. Ingen annan näringsgren har så stor betydelse för landets bytesbalans som skogsindustrin. Även ur andra synvinklar har skogsindustrin mycket stor samhällsekonomisk betydelse. Branschen är baserad på inhemsk råvara, och tillsammans med skogsbruket ger den sysselsättning åt ca 200 000 människor runt om i landet, bl.a. i delar där andra branscher är svagt representerade. Och skogsbruket bedrivs i huvudsak i glesbygdsområden där varje sysselsättningstillfälle är ytterst värdefullt. För att svensk skogsindustri också i fortsättningen skall kunna hävda sig i den internationella konkurrensen är det nödvändigt att industrins råvaruförsörjning inte äventyras. Brist på skogsråvara är f. n. svensk skogsindustris största problem, och det har medfört att skogsindustrins anläggningar just nu inte kan utnyttjas till sin fulla kapacitet. Bristen på skogsråvara är också den direkta orsaken till de stora kriser som nu finns i stora skogsindustriföretag har gjort stora förluster på grund av råvarubrist. Det har skett i en tid av goda konjunkturer, när sågverksindustrin väl skulle ha behövt konsolidera sig för att möta kärvare tider. Avverkningsnivån har de senaste åren legat på en nivå på ca 10 miljoner skogskubikmeter under den möjliga. Många privatskogsbrukare har vägrat avverka och åstadkommit industrikriser. Vi socialdemokrater har under en rad av år i riksdagen krävt åtgärder som skulle leda till en förbättrad virkesförsörjning i skogsindustrin. Men de borgerliga regeringarna och den borgerliga riksdagsmajoriteten har varje gång envist avslagit våra förslag. Samtidigt är det viktigt för den framtida virkesförsörjningen att upprätthålla en hög skogsproduktion. Riksdagen antog 1979 ett långsiktigt skogspolitiskt program med målsättningen att skogstillväxten framdeles skall ligga på 75 miljoner skogskubikmeter. Den målsättningen låg i linje med skogsutredningens huvudalternativ. Men det förelåg väsentliga skillnader i riksdagens beslut och skogsutredningens förslag. Skogsutredningens förutsättningar byggde på en ökad skogsvård, ökad skogsdikning, ökad gödsling m.m. Sammanfattningsvis kan sägas att riksdagen och utredningen lade fast samma målsättning, medan riksdagen inte var beredd att förorda de medel som är nödvändiga för att nå målet. F.n. föreligger en rad faktorer som hämmar tillväxten i våra skogar. Eftersläpningen är stor när det gäller återväxtåtgärderna. Enligt skogsstyrelsens återväxttaxeringar är det drygt 60 26 av självföryngringarna och 40 90 av återväxtplanteringarna som inte fyller skogsvårdslagens krav på en tillfredsställande återväxt. Eftersläpningen av ungskogsröjningar är stor varför röjningsarealen borde fördubblas. Föryngringsytornas tillväxt hämmas av snytbaggens härjningar på grund av DDT-förbudet. Det är inte att förvänta att DDT återkommer i skogsbruket. Därför måste andra åtgärder till för att komma till rätta med detta problem. Andra lösningar börjar också skönjas. Värdefulla skogsbestånd har drabbats av insektshärjningar som en följd av stormfällningar och en dålig virkesvård. Den virkesproducerande tillväxten hämmas på grund av det temporära förbudet för användande av kemiska bekämpningsmedel, vilket skapar oklarheter för framtiden. Denna fråga borde snarast lösas. Oavsett utgången borde ett beslut snabbt fattas, så att skogsbruket vet vad det har att rätta sig efter. Som läget nu är blir stora arealer oåtgärdade i avvaktan på statsmakternas slutgiltiga beslut. Frågan har utretts och remissbehandlats. Regeringen har bara att bestämma sig och förelägga riksdagen förslag i frågan. Men av någon anledning har regeringen och jordbruksministern förlängt det temporära förbudet ytterligare ett år. Jag skulle ha ställt en fråga till jordbruksministern, om han hade varit närvarande, men tyvärr blir det alltmera ovanligt att man ser regeringens representanter här i riksdagen. Deras närvaro i kammaren är naturligtvis särskilt önskvärd när vi diskuterar budgetfrågorna. Det skulle vara intressant att veta anledningen till att förslag till beslut inte kunde föreläggas riksdagen redan i vår. Varför dröjer beslutet? Jag hoppas att någon annan företrädare för de borgerliga kan ge oss svaret på den frågan, för skogsbruket har rätt att få veta vad det har att rätta sig efter i framtiden. Som jag påpekat föreligger en rad brister som måste åtgärdas, för att vi skall uppnå riksdagens fastlagda mål, att för framtiden uppnå en skogsproduktion av 75 000 skogskubikmeter. Herr talman! Det är denna sammanfattning av skogsindustrins och skogsbrukets problem som motiverar de reservationer som vi socialdemokrater i jordbruksutskottet har fogat till utskottets betänkande 1980/ 81:25. Betänkandet har förelagts kammaren med anledning av regeringens proposition om skogsvårdsstyrelsernas organisation och de från budgetpropositionen uppskjutna anslagsfrågorna. När det gäller skogsvårdsstyrelsernas organisation har utskottet enhälligt tillstyrkt propositionen, men sedan är det sämre ställt med enigheten. Vi har med anledning av främst den socialdemokratiska partimotionen funnit anledning att reservera oss på en rad punkter. Utöver de motiveringar som återfinns i reservationerna till utskottsbetänkandet vill jag framföra ytterligare några. För att leva upp till de krav som ställs i skogsvårdslagen och för att höja virkesproduktionen är det viktigt att skogsvårdsstyrelserna får tillräckliga resurser. Vi har därför föreslagit att antalet tjänstgöringsdagar höjs med 10 000. Utöver vad jag inledningsvis framfört om skogsbrukets problem motiveras detta bl.a. av behovet av avveckling av stora arealer restskogar. Vi säger att det är särskilt nödvändigt att antalet tjänstgöringsdagar prioriteras i områden med akut virkesbrist och i Norrlands inland. Därigenom skapas värdefulla arbetstillfällen. Under senare år har riksdagen fattat en rad beslut som inneburit ökade arbetsuppgifter för skogsvårdsstyrelserna, bl.a. skärpningen av skogsvårdslagen, utan att skogsvårdsstyrelserna erhållit ytterligare resurser. Genom att domänverkets och kyrkans marker enligt beslutet 1979 numera sorterar under skogsvårdslagen har ytterligare 25 96 av skogsmarken kommit att sortera under lagen. Det är inte rimligt att ålägga skogsvårdsstyrelserna nya arbetsuppgifter och inte ge dem resurser härför. Resultatet blir då sämre skogsvård och minskad skogsproduktion. När det gäller förslaget om bidrag till fullständiga återväxtåtgärder i Norrlands inland har regeringen föreslagit att dessa endast skall utgå till enskilda personer. Vi har i vår prövning funnit det angeläget att bidraget utgår till alla ägarkategorier. Vi finner detta nödvändigt för att få full omfattning på avvecklingen av restskogar och höja skogsproduktionen. Med anledning därav föreslår vi en uppräkning av anslaget med 10 milj.kr. I propositionen föreslås införandet av ett klenvirkesstöd. Vi finner' det välbetänkt och tillstyrker förslaget, men vi föreslår att stödet endast skall utgå för virke som levereras till skogsindustrin. Om detta stöd skulle utgå för virke som kan användas till energived, ökas ytterligare konkurrensen mellan industrived och energived till industrivedens nackdel. Dessutom har skogsägarna redan en skattemässig förmån genom att vedbrand från egen fastighet inte beskattas som naturaförmån. Det skulle därför vara orimligt, om sådant virke dessutom subventionerades av staten. Vi upprepar vårt krav på obligatoriska skogsbruksplaner. Ärendet har debatterats i kammaren vid upprepade tillfällen. Jag har ingenting nytt att tillföra den debatten. Nytt är däremot vårt förslag om en lagstadgad rätt för skogsvårdsstyrelserna att gentemot försumliga skogsägare ställa föreläggande om genomförande av i planen upptagna åtgärder. Det är helt självklart att en skogsbruksplan i sig inte åstadkommer någon förbättrad skogsvård, om den inte följs. Om det i planen upptas angelägna åtgärder, bör det därför finnas möjlighet för myndigheten att föreskriva att åtgärden skall utföras inom en viss tidsperiod. Det ger den enskilde skogsägaren möjlighet att planera både i tid och i rum med hänsyn till virkespriser osv., så åtgärden kan inte anses inkräkta på dennes frihet på annat sätt än att han åläggs att sköta sin skog. En sådan lagstiftning kan på sikt ersätta den beredskapslagstiftning om avverkning som vi länge begärt och som vi nu återigen föreslår. Vi vill också höja anslaget till översiktliga skogsinventeringar. Vi föreslår vidare att det av regeringen föreslagna anslaget avseende bidrag till skogsodling efter avverkning av lågproducerande bestånd räknas upp med 10 milj.kr. Vi upprepar vårt förslag om att regeringen tar initiativ till att tillsammans med virkesmarknadens parter utreda förutsättningarna för långsiktiga virkesprisoch leveransavtal. Sådana avtal skulle verksamt kunna bidra till en jämnare virkesförsörjning genom att man undviker spekulation i virkespriser. Sådan spekulation leder till stora variationer i avverkningarna, vilket i sin tur förrycker all planering. Alla parter skulle vinna på en sådan ordning. Det är i högsta grad märkligt att borgerligheten så envist avvisar detta förslag. Det bör inte vara omöjligt att åstadkomma sådana avtal, och ett försök måste vara värt priset. Ett annat av våra förslag gäller att regeringen skall vidta sådana åtgärder att lantmäteriets insatser för en förbättrad ägostruktur intensifieras. Det är allmänt bekant att den splittrade ägostrukturen i det svenska jordbruket utgör ett allvarligt hinder för ett effektivt skogsbruk. Men även detta vällovliga förslag avvisas av utskottsmajoriteten. Vi föreslår också att anslaget till byggande av skogsbilvägar höjs. Anslaget har under de senaste budgetåren fått vidkännas en minskning. Det är mycket märkligt. Vill man åstadkomma en ökad avverkning och ökade skogsvårdsåtgärder, är tillkomsten av skogsbilvägar en nödvändighet. Vi förordar därför en uppräkning av anslaget, varvid vi återigen prioriterar Norrlands inland. Skälen härför är som tidigare behovet av sysselsättning och ökad skogsproduktion. Förslaget avvisas av den borgerliga majoriteten. Som en ytterligare åtgärd föreslår vi att anslaget för bidrag till skogsdikning räknas upp från 8 till 15 milj.kr. Det här är, herr talman, förslag till en lång rad åtgärder som är ägnade att trygga industrins råvaruförsörjning och höja skogsproduktionen. En del av dem kostar visserligen pengar, men det måste i ett skede av ekonomisk kris vara angeläget att göra sådana investeringar som snabbt kan ge återbäring och förbättra vår bytesbalans. Om vi kunde åstadkomma en virkesförsörjning som ledde till att skogsindustrin kunde utnyttja sin kapacitet till fullo, skulle vi kunna förbättra vår bytesbalans med 34 miljarder kronor årligen. Dessutom ger förslagen en omedelbar sysselsättningseffekt, då främst i sysselsättningssvaga regioner. Det är därför märkligt att förslagen så konsekvent avvisas av den borgerliga majoriteten. När jag lyssnade på industriminister Åsling i debatten om NCB undslapp mig ett hoppsan. Han utlovade att regeringen skulle starta en virkesförsörjningskampanj och prioritera skogsbilvägsbyggandet. Men hur stämmer detta med verkligheten? Regeringen och de borgerliga partierna avvisar konsekvent varje förslag från oss som skulle leda till ökade avverkningar. Dessutom drar de ner på anslagen till skogsbilvägsbyggandet samtidigt som industriminister Åsling säger att han vill prioritera skogsbilvägarna. Förstå det, den som kan. Jag gör det inte. De borgerliga kan nu hjälpa industriministern genom att rösta med våra reservationer. Då får hans utfästelser större trovärdighet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1-5 och reservation 7 vid jordbruksutskottets betänkande 25.

Herr talman! Några ord om skogsbrukets plantförsörjning, där jag avgivit en motion 2050, föranledd av att enligt min mening gränsen mellan skogsstyrelsens myndighetsfunktion och dess kommersiella verksamhet inte dragits upp med önskvärd klarhet. Så olika uppgifter hos en och samma statliga myndighet är över huvud taget inte lämpligt, även om det måste erkännas att ett avsteg från en sådan princip ibland kan vara till fördel för det hela; i så fall krävs emellertid just den tydliga gräns som jag nyss nämnde men som jag inte tycker är tillfredsställande markerad. Statskontoret har uppmärksammat den här saken och föreslagit att importlicensgivningen för plantmaterial rent organisatoriskt skall hållas isär från annan verksamhet. Det bör — fortfarande enligt statskontoret — inte vara samma tjänstemän som för egen huvudmans och andra importörers del beviljar licenser för import av plantor samtidigt som de bedriver affärer med samma plantor. Detta är någonting som förekommer redan nu, men det är inte något nytt. Vi har nu exempel på sammanblandning av myndighets dubbla funktioner på ett ur rättssäkerhetssynpunkt ytterst betänkligt sätt. Jag skall inte gå in närmare på den saken här, utan vill bara beklaga att inte propositionsförfattaren tagit hänsyn till statskontorets åsikt när man nu i samband med ny författning haft tillfälle därtill. Men eftersom det dels inte ankommer på riksdagen att fatta ett formligt beslut i den här frågan, dels utskottet i sin skrivning gett en klar fingervisning om utformningen av skogsstyrelsens verksamhet beträffande plantförsörjningen, har jag inget annat yrkande än Tillåt mig att gå in på en annan del av den här saken! Plantförsörjningen har hittills varit regionalt ordnad. Varje skogsvårdsstyrelse har skaffat sitt plantmaterial där det bäst passat den. Att detta inte varit till nackdel illustreras inte minst av förhållandena i mitt eget hemlän Blekinge, där mer än hälften av plantorna kommit från en privat Skåneplantskola. Blekinge län är trots ogynnsamma nederbördsförhållanden ett av de län som ligger bäst till i återväxttaxeringen. Den nu föreslagna centraliseringen inger därför oro, inte bara med tanke på hur hårt olika kalamiteter kan slå i ett sådant material, utan också i vad avser de privata plantskolorna. Vad skall det bli av dem? De nämns inte med ett ord i propositionen. Skall detta anses bero på ett förbiseende, eller är det förebud till ett nära förestående statligt monopol på plantförsörjningsverksamheten? Så till sist ett påpekande. Enligt propositionen skall skogsvårdsstyrelsena i förhållande till skogsstyrelsen få samma ställning som lantsbruksnämnderna i förhållande till lantbruksstyrelsen — men denna är ju inte huvudman för kommersiell verksamhet i konkurrens med andra i samma bransch, och eftersom man inte heller talat om i propositionen, hur man tänker sig att nå den jämställdheten, skall vi nog hålla den utanför debatten så länge.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 25 behandlas skogsvårdsstyrelsernas organisation och ett flertal anslagsfrågor. Vpk har här två motioner, en från allmänna motionstiden och en med anledning av proposition 136. Motionen från den allmänna motionstiden är vi beredda att släppa eftersom den blev inaktuell när proposition 136 lades fram. Man hade där gjort vissa omdisponeringar i anslagen i förhållande till budgetpropositionen. Det är många gånger påtalat, också här i riksdagen, att stora brister råder på skogsvårdens område. Dessa borde föranleda att man gör krafttag för att komma till rätta med problemen. Här har skogsvårdsstyrelserna en viktig uppgift att fylla. Skogsvårdsstyrelsen skall tillse att skogsvårdslagen efterföljs. År 1979, när den nya skogsvårdslagen tillkom, fick man väsentligt utökade uppgifter. Statens och kyrkans skogar, som före detta år stått utanför skogsvårdsstyrelsens tillsyn, är efter detta år underordnade densamma. Det betydde en 25-procentig utökning av ansvarsområdet. Trots detta fick man förra året en mindre nedskärning av anslaget. I år föreslås en mindre höjning, men detta är inte tillräckligt. Enligt skogsvårdsstyrelsens bedömning kommer de knappa resurserna att innebära fritt fram för lagbrott i skogsvården. Nu är det inte bara tillsynen som blir lidande, utan också mycket viktiga uppgifter som information och rådgivning. Man befarar också från skögsvårdsstyrelsernas sida att man kan tvingas avstå från andra anslag, bl.a. när det gäller beredskapsarbeten, om man tvingas skära ner antalet tjänstemän och arbetsledare. Det kommer också att bli problem med att fördela och administrera de olika bidrag som utgår för skogsvårdande åtgärder. Man kommer enligt skogsvårdsstyrelserna att tvingas skära ner personalstyrkan. Att detta kommer att drabba skogsvården är ganska klart, och risk finns bl.a. att skogsvårdslagen på det sättet kommer att urholkas och bli en lag som det är i det närmaste riskfritt att bryta emot. Vi kan inte godta en sådan utveckling och tillämpning av den nya skogsvårdslagen, och därför kräver vi att anslaget höjs utöver vad regeringen föreslagit. Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 2046.

Herr talman! I detta utskottsbetänkande behandlas skogsvårdsstyrelsernas förändrade organisation. Dess bättre har vi inte några delade meningar på den punkten, utan har ett fullständigt enigt utskott. Jag skulle också vilja säga att även när det gäller skogsvårdsstyrelsernas inriktning och arbete är det självklart att vi är överens om det arbete som skall utföras till gagn för skogsvården och för en så hög skogsproduktion som vi kan åstadkomma. När det gäller skogsvårdsstyrelsernas verksamhet och anslagen till dem kan man dock notera att vi haft något delade meningar, även om jag anser att meningsskiljaktigheterna inte är så stora som Sven Lindberg ville göra gällande. Från socialdemokraternas sida har man dock varit frikostigare när det gäller att fördela medlen. Jag skall senare återkomma till medelsanvisningen. Jag vill ändå notera att det inte är fråga om en minskning av anslagen till myndighetsuppgifterna och till skogsvården. Tvärtom är det fråga om en höjning med ca 2096 med speciell inriktning på de skogsvårdande insatserna. Det råder inget tvivel om att det är angeläget med stöd till skogsvårdsinsatser i Norrlands inland. Det har också anvisats 35 milj.kr. för detta. Departementschefen har sagt ifrån att dessa medel endast bör disponeras för anslag till enskilda personer. Anledningen är att man menar att såväl domänverket som bolagen, vilka ju är mycket stora skogsinnehavare, främst domänverket i inlandet, har möjlighet att omfördela överskott från områden med bättre växtkraft och skogsproduktion. De kan följaktligen ta av överskott från sådana områden för att utfylla den brist som föreligger i den inre zonen. Från socialdemokratiskt håll har man sagt att bidraget skall fördelas till alla skogsägarkategorier. Jag vill bestämt säga att det knappast kan vara till fördel för skogsvården. Skulle man leva upp till innehållet och innebörden i socialdemokraternas förslag, skulle man självfallet ha anvisat ett mycket större belopp än vad det nu är fråga om.

Detta kan rimligen inte vara vad man tänkt sig med dessa insatser. Klenvirkesstödet är ett gammalt krav från centerpartiets sida, och nu har det lämnats ett betydande anslag. Vi tror att det ur samhällsekonomisk synpunkt är utomordentligt väsentligt att man kan ta reda på det virke som annars under årtionden har fått ligga och ruttna ned i de fall då skogsvårdsinsatser ej gjorts. Nu är bränslesituationen sådan — framför allt på grund av oljeprisernas inverkan — att det många gånger ger ett bättre utbyte att använda lämplig industrived som brännved. Mot den bakgrunden kan det för skogsvården och för tillgodoseendet av industrins behov rimligen inte vara gagneligt att göra gällande att klenvirkesstödet endast skall utgå för det virke som saluförs till industrin. Det skulle nämligen i vissa fall leda till att klenvirket över huvud taget inte skulle komma till användning, utan man skulle i stället använda virke lämpligt till industrived som brännved. Skall vi se samhällsekonomiskt och industriekonomiskt på dessa frågor, måste det följaktligen vara riktigare att ge ett klenvirkesstöd till alla dem som tar reda på och använder sig av klenvirket. Det är ju också en förutsättning för att stödet skall utgå. Jag har svårt att förstå konsekvensen i socialdemokraternas förslag på detta område. När det sedan gäller avvecklingen av de s.k. 5:3-skogarna, som framför allt finns i Norrlands inland, är det självfallet en angelägen uppgift att söka åstadkomma ett så stort utnyttjande av dessa som man över huvud taget rimligen kan tänka sig. Men jag tror inte att man kan åstadkomma detta med de billiga medel som man från socialdemokratisk sida har tänkt sig. Och jag har en känsla av att den nu sittande virkesförsörjningsutredningen, som ganska snart skall lägga fram ett förslag på detta område, kommer att behandla 5:3-skogarna. Utredningen kommer säkerligen också att föreslå betydligt mer medel och anvisa vägar för ett betydligt bättre utnyttjande av dessa skogar för att vi därmed på ett bättre sätt skall kunna tillgodose industrins behov. När det gäller skogsbilvägarna hade faktiskt, Sven Lindberg, industriminister Åslings redovisning tidigare i veckan sin grund i en planläggning som f.n. pågår inom regeringen. Regeringen har för avsikt att lägga fram ett förslag som innebär en betydande ökning av medelsanvisningen till skogsbilvägar. Sammantaget kan jag konstatera att man från socialdemokraternas sida till skogsvårdsåtgärder vill anvisa 34,5 miljoner utöver vad som har föreslagits i propositionen. Det är självklart att skogsvårdande åtgärder är angelägna, och summan skulle ha varit betydligt större, om man bara hade fått önska. Det mest bekymmersamma för mig är dock det sätt på vilket socialdemokraterna har för avsikt att få fram dessa medel. De anvisar som enda utväg en ytterligare höjning av skogsvårdsavgifterna. Tidigare i dag har kammaren f. ö. behandlat ett socialdemokratiskt förslag om en höjning av skogsvårdsavgiften till I 20. Hittills har vi haft en skogsvårdsavgift på 0,9 Ze. Riksdagen har sedan beslutat om en höjning till 3 Zoo och nu senast om ytterligare en fördubbling till 0,6 26. Denna höjning var betingad av en strävan efter åtgärder för att stimulera ett visst ytterligare tillskott av virke till industrin. Jag skall gärna erkänna att jag inte alls var begeistrad i en sådan typ av stimulans för att få fram industrivirke. Det innebär nämligen definitivt att de som ialla tider har skött sina skogar och avverkat i takt med tillväxten nu skall betala ut pengar för att de som inte har skött avverkningarna tidigare möjligen skall kunna förmås att avverka.

Den ökning som redan har beslutats — vi får hoppas att de sista 0,3 procenten är temporära — i kombination med det ökade taxeringsvärdet har inneburit höjningar av skogsvårdsavgiften med i medeltal ca 2000 96. Jag skulle nästan tro att socialdemokraterna över huvud taget inte har övervägt vad det verkligen är fråga om. Det kan rimligen inte vara ett skogsvårdsintresse på sikt att ha en skogsvårdsavgift av den storleksordningen. Herr talman! Socialdemokraterna har i övrigt tagit upp sitt gamla förslag om en beredskapslagstiftning på skogsområdet beträffande avverkningsplikt. Jag är inte övertygad om att den nu sittande virkesförsörjningsutredningen anser att det finns särskilt mycket att hämta med den typen av lagstiftning. Sedan har socialdemokraterna, med hjälp av moderaterna, också föreslagit en särskild utredning. Det är väl frågan om inte detta kan betecknas som nära nog en olyckshändelse i arbetet. Vi har en ny skogsvårdslag, som ännu inte har verkat i fullt två år. Vi har dessutom en virkesförsörjningsutredning, som också har arbetat och som nu rätt snart kommer med sitt slutbetänkande. Att då börja tala om ytterligare en utredning kan väl inte vara någonting som gagnar skogsvården på sikt. Vi vet alla att en förändring av skogsvårdslagstiftningen av den typ man har föreslagit måste ha en viss tid på sig för att kunna ge resultat. Mot den bakgrunden kan det inte vara rimligt att redan nu ta upp frågan om ytterligare en utredning. På denna punkt har moderaterna berikat detta utskottsbetänkande med en reservation — möjligen därför att de på något sätt vill profilera sig. De pratar om ett nytt skogsvårdsprogram, som skulle vara mycket livgivande för skogstillväxt och skogsvård i detta land. Jag har svårt att se att man kan åstadkomma detta. Moderaterna har i alla fall inte anvisat några som helst medel för hur detta skall kunna ske. Låt mig till sist, herr talman, bara säga att när man från socialdemokraternas sida tar upp frågan om ägosplittring och strukturomvandling, är det självfallet en mycket viktig fråga som man måste hantera så gott som det över huvud taget är möjligt i framtiden. Man har ju också i regeringen tagit upp den här frågan. En arbetsgrupp med deltagare från lantmäteriverket och lantbruksstyrelsen har upprättat en promemoria som kallas Aktivare fastighetsbildning för strukturomvandling inom jordoch skogsbruket. Den promemorian remissbehandlas f.n. och är föremål för bearbetning i departementet. Följaktligen är önskemålet när det gäller denna fråga redan tillgodosett. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag får den känslan, när jag lyssar till Filip Johansson, att han i stort sett är överens med oss om det mesta. Att jag får den känslan beror kanske främst på att jag vet att Filip Johansson kan skogsfrågorna och mycket väl inser behovet av de insatser vi har föreslagit. Dilemmat är kanske att man inte har varit beredd att anslå de medel som behövs för att klara åtgärderna. Filip Johansson säger att vi är överens om inriktningen av verksamheten för skogsvårdsstyrelserna. Det är riktigt. Dessutom tillade han att vi inte är så oense när det gäller verksamheten som jag gjorde gällande. Jag gjorde inte alls gällande att vi är oense om verksamheten och dess inriktning. Vad vi har sagt är att det behövs ytterligare medel till skogsvårdsstyrelserna för att de skall kunna klara denna verksamhet. Det tror jag att också de flesta borgerliga ledamöter innerst inne är överens med oss om. Frågan gäller anslagsmedlen — därvidlag är man inte beredd att ta konsekvenserna. Vad som kanske är det mest intressanta i det resonemang som här förts gäller frågan om klenvirkesstödet och våra olika uppfattningar i det sammanhanget. Det är riktigt att det är en samhällsekonomiskt angelägen fråga. Men Filip Johansson underströk att man på grund av höga priser på brännved allvarligt konkurrerar med industriveden och att det därför skulle vara angeläget att subventionera klenvirkesstödet. Men det får enligt vår mening en alldeles motsatt effekt. Det är ju just på grund av denna konkurrens som det är angeläget att understryka att stödet endast skall utgå för det virke som levereras till virkesindustrin. Om man går regeringens och borgerlighetens väg i detta sammanhang ökar man ju bara ytterligare konkurrensförmågan när det gäller energiveden. Det kommer att innebära att det blir ännu större förutsättningar att rycka undan underlaget för den industrived som så väl behövs. Vi har redan nu mycket stora problem då det gäller att förse boardoch spånskiveindustrin med industrived. Subventionerar man nu veden generellt, så att en ytterligare konkurrens uppstår när det gäller vedråvaran från energisidan, försämrar man ytterligare förutsättningarna. När det gäller skogsvårdsavgifterna kan jag mycket väl förstå att Filip Johansson av principiella skäl har en annan uppfattning. Men det vore bra om vi kunde vara överens om att de ekonomiska åtgärderna behövs. Och om inte borgerligheten är intresserad av den finansieringsvägen, så kan man ju tillgripa budgetmedel.
Herr talman! Jag kan gärna erkänna att jag skulle kunna vara överens med Sven Lindberg om att ta fram ännu mer pengar. Men situationen är ju den att det inte finns hur mycket pengar som helst. Då har jag velat betona att när det gäller de vägar på vilka det enligt socialdemokraterna finns möjlighet att få fram pengar, är jag definitivt inte överens med dem. Det är ett hot mot det enskilda skogsbruket att höja skogsvårdsavgiften i den omfattning som socialdemokraterna vill göra det. I fråga om klenvirkesstödet är det bara att notera att vi har massor med klenvirke som inte är värt att ta vara på. Man får inte ens täckning för vad det kostar att ta virket till vägen. Det är stor risk att det klenvirket får ligga kvar i skogen och ruttna om socialdemokraternas förslag genomförs. Eftersom jag själv bor rätt nära en boardindustri är jag medveten om att man tar vara på en del av klenvirket, men man tar endast vara på det klenvirke som skogsägarna anser det rimligt att ta fram. Skulle man gå till väga på det sätt som socialdemokraterna förordar, så att bidrag inte får utgå annat än om virket levereras till industrin, kommer man definitivt i det läget att många kommer att lämna klenvirket i skogen. Det kan självfallet inte vara någon ekonomi i detta.
Herr talman! När det gäller höjningen av skogsvårdsavgiften har vi gjort övervägandet att skogsfastigheterna skall tåla den höjningen. Jag vill för det första påpeka att avgifterna återgår enligt vårt förslag fullt ut till skogsbruket. De går tillbaka i huvudsak till de skogsägare som bäst behöver detta — de går till åtgärder där det så att säga bäst behövs. För det andra skiljer det några hundralappar mellan borgerlighetens och vårt förslag när det gäller en fastighet med taxeringsvärde på 100 000 kr. Vi tror därför att fastigheterna och skogsägarna mycket väl orkar bära den här avgiften. Det kan naturligtvis synas så, att man i en tid av kärv ekonomi skall vara återhållsam när det gäller anslag. Men vi har nog den uppfattningen att även om man inte accepterar den finansieringsväg som vi har föreslagit, är de här åtgärderna ytterst angelägna. Om man inom borgerligheten inte accepterar finansieringsvägen borde man överväga att tillgripa budgetmedel, för det gäller här insatser som ger direkt effekt, som ökar framför allt exportinkomsterna och ger en omedelbar återbäring. Borgerligheten borde alltså ha mycket lätt att vara överens med oss om de flesta av förslagen. Dessutom kommenterade Filip Johansson inte i någon större utsträckning de andra förslag för att få fart på avverkningen som vi har lagt fram. Jag måste säga att när Filip Johansson hävdar här i kammaren att vi socialdemokrater och moderaterna är överens om någon utredning, så har jaginte riktigt förstått vad för en utredning det är fråga om. Moderaterna har en egen reservation om en utredning som vi över huvud taget inte har anslutit oss till.
Herr talman! Det är klart att ni inte har anslutit er till moderaternas förslag om utredning, men socialdemokraterna har fört fram tanken på en utredning och moderaterna tanken på ett nytt skogsvårdsprogram. Och det kanske också behöver utredas. Men det väsentliga här var skogsvårdsavgiften. Jag kan förstå att ni har resonerat som så, att det här skall nog skogsbruket kunna bära. Men jag är helt övertygad om att ni inte gjort dessa överväganden mot bakgrund av de siffror som har kommit fram efter det att den nya fastighetstaxeringen blivit klar. Jag kan anföra ett exempel. Det gäller en person som har haft en skogsvårdsavgift på 188 kr. Han har visserligen ökat skogsarealen från 137 till 165 hektar, men det är inte någon särskilt stor ökning. Ökningen på skogsvårdsavgiften, redan vid 6 Zoo, är nära 4 000 kr. Den totala avgiften går upp från 188 kr. till 3 918 kr. Det finns ytterligare exempel som visar på att man måste avverka flera gånger utöver vad de nuvarande ransoneringsbestämmelserna tillåter för att få fram de medel som den ökade skogsvårdsavgiften kräver. Men det kan ändå inte vara rimligt att först ha en skogsvårdslag som begränsar avverkningarna — och det har vi varit överens om — och sedan ha en skogsvårdsavgift som gör att man måste avverka flera gånger utöver vad ransoneringsbestämmelserna godtar. Nej, mina vänner, ni har alltför dåligt satt er in i vad skogsvårdsavgiften verkligen innebär. Det är sant som man säger att den skall återgå till näringen, men det är frågan om transfereringar mellan olika skogsägare som gör att man från det enskilda skogsbruket definitivt inte kan godta detta.

Fru talman! I skogsvårdslagens 1 § fastslås att skogsmarken skall skötas så, att den ger en hög och värdefull virkesavkastning. Och enligt den av riksdagen antagna målsättningen för skogsproduktionen skall denna produktion medge en årlig avverkning på omkring 75 miljoner skogskubikmeter samt vara långsiktig och uthållig. Det är dessa målsättningar och beslut som vi har att utgå från. I den skogliga debatten framställs volymen 75 miljoner som en alltid tillgänglig och för all framtid given volym. Så är det inte. Nya beräkningar — om de är riktiga eller inte låter jag var osagt — visar att vi här i landet har en lägre tillväxt än vad vi utgick från när vi fattade beslutet om skogspolitiken. Beräkningarna visar också att avverkningarna i stort sett ligger i nivå med tillväxten. Jag vill här knyta an till vad Sven Lindberg i går inledde sitt anförande med. De förutsättningar som 1973 års skogsutredning gav för det av riksdagen antagna skogspolitiska programmet och avverkningsalternativet har inte förverkligats. Sven Lindberg påpekade för det första de svårigheter när det gäller beståndsanläggningarna som har uppstått till följd av att vi har undandragit möjligheterna att använda effektiva preparat för behandlingen av plantor mot snytbaggar. Det drabbar beståndsanläggningarna i främst södra Sverige mycket hårt. Detta är en faktor som vi måste ta hänsyn till. För det andra har gödslingsprogrammet inte fullföljts. För det tredje släpar dikningsprogrammet efter ganska starkt. För det fjärde beskars redan i den proposition som lades fram 1979 möjligheterna för skogsägarna i Norrland att använda contortatallen för att därigenom öka skogsproduktionen. För det femte är lövslybekämpningen ett av de allra svåraste problem som vi har att brottas med. Vi har inte på något sätt klarat målsättningen för bekämpningen av lövsly. Och vi är mycket raskt på väg mot en lägre produktion, sämre virke och mindre virkesförråd. Enligt massmedia lär regeringen i går ha fattat beslut om att förlänga förbudet mot spridning av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruket. Enligt det referat som jag hörde har regeringen också för avsikt att senare lägga fram en proposition som innebär ganska starka begränsningar i användningen av kemiska medel i framtiden. Detta är, fru talman, både förvånansvärt och anmärkningsvärt, särskilt som den s.k. giftutredningen lagt fram ett i stort sett enhälligt förslag om användningen av kemiska bekämpningsmedel. Detta förslag har förordats av så tunga remissinstanser som skogsstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, Skogsarbetareförbundet och LRF. Motiven för regeringens tveksamhet och handlande i denna fråga kan bara anas. Det skulle därför vara intressant om någon företrädare för vår nuvarande regering kunde informera om motiven. Skogsproduktionen är basen för hela skogsnäringen. Den utveckling som nu pågår är oroande. Moderata samlingspartiet anser att det är tid att arbeta fram ett verkligt skogsvårdsprogram. Det måste omfatta en längre tidsperiod, minst tio år, och inbegripa bl.a. avveckling av glesa bestånd som ej utnyttjar markens produktionsförmåga. Det måste vidare innebära förbättrade möjligheter att anlägga ny skog, bättre beståndsvård, ökad skogsdikning och ökad gödsling. Filip Johansson tog i går upp denna fråga och talade om profilering och utredningar. Jag håller med Filip Johansson om att skogsvårdslagen har gällt under mycket kort tid och att man därför kanske skulle vänta ytterligare och se effekterna av den. Men utvecklingen är så oroande att det är bråttom, och från moderata samlingspartiet är vi beredda att arbeta fram ett verkligt skogsvårdsprogram. Därtill fordras inga utredningar, som Filip Johansson talar om. Det handlar inte om profilering, utan vårt förslag är dikterat av en oro för den skogsutveckling som nu pågår. För att genomföra detta skogsvårdsprogram fordras lönsamhet. Inom områden där man av olika skäl, som klimatförhållanden, otillgänglighet och liknande, inte bär föryngringskostnaderna och åtgärdskostnaderna bör det ges ett ekonomiskt stöd. Detta bör också, vilket diskuterades i går, finansieras över den ordinarie budgeten och inte som nu genom höjda skogsvårdsavgifter. De senare innebär ju i praktiken en överflyttning av kostnader från södra Sverige till norra Sverige, och det skapar problem för dem som varit aktiva och väl skött sin skog. När man går in med regleringar och åtgärder m.m. är det genomgående så att de som har skött sin skog och tagit sitt ansvar alltid får bära kostnaderna och bördorna för dem som inte har skött sin skog. För att man skall uppnå lönsamhet i skogsnäringen fordras en effektiv och rationell förädlingsindustri. Eftersom vi är helt beroende av världsmarknadspriserna är effektiviteten och betalningsförmågan inom industrin avgörande för skogsproduktionens lönsamhet och framtid. Bibehållandet av orationella industrier med dålig betalningsförmåga är uteslutet. Jag vill bara erinra om ett exempel på beslut som på sikt kommer att minska betalningsförmågan och därmed bidra till sämre lönsamhet i skogsproduktionen och lägre skogsproduktion, och det är onsdagens beslut rörande Hörnefors. Sådana beslut är inte till gagn för den svenska skogsnäringen. Lönsamhetskravet i skogsbruket måste ständigt beaktas. Detta ställer krav på förnyelse och nytänkande. En utveckling mot nya virkessortiment, t.ex. energisortiment, kan ge mer intäkter för skogsproduktionen. En sådan naturlig utveckling får inte bromsas, då den troligen på sikt leder till bättre skogsvård och högre skogsproduktion. Vi får akta oss för att gå in och reglera för mycket, utan här skall nya tankar och nya strömningar träda till. Ett lönsamhetskrav inskrivet i skogsvårdslagen skulle bidra till denna utveckling. Härom var moderater och centerpartister ense när lagen antogs 1979. Filip Johansson talade i går om profilering. Jag vet inte om jag vill kalla det profilering. Vi var ense så sent som 1979, och då bör det väl inte vara fråga om profilering i dag. Jag har tidigare sagt att skogsproduktionen är en mycket långsiktig hantering. De bestånd som anläggs i dag skördas i södra Sverige om tre eller fyra ägargenerationer och i norra Sverige efter ännu längre tid. Åtgärder för skogsbruket måste därför vara av mycket långsiktig karaktär och omfatta längre tidsperioder. Skogsbruket behöver i dag planeringsoch arbetsro. Det behöver större frihet och mindre av reglering och styrning. Jag vill i det sammanhanget ta upp ett par frågor som Sven Lindberg var inne på i sitt anförande. Han påstod att det finns skogsägare som vägrar att avverka. Jag skulle inte vilja uttrycka det så utan säga att det finns skogsägare som inte avverkar. Att det förhåller sig så är helt klart, men jag tror inte att man skall överdriva det problemet. En hel del skogsägare har nämligen överavverkat, och förvisso har då andra underavverkat. Men det är en rätt naturlig cykel i skogsproduktionen. Motiven för att inte avverka kan vara många, men i den mån det finns för stora virkesbestånd, främst i det privata skogsbruket, är det i regel beroende på att det rör sig om äldre brukare som förbereder en generationsväxling. När det gäller den enskilda fastigheten är det faktiskt en fördel om det finns virke att ta ut vid generationsväxlingarna. Den skogsskattelagstiftning som vi antog för något år sedan medverkar ju till detta. Det är i dag förmånligt att planera på det sättet. Det är den enda möjligheten över huvud taget att finansiera fastighetsöverlåtelser. Det virkesbestånd som byggts upp på denna typ av fastigheter kommer i regel in i produktionen i samband med generationsskiftena. Sven Lindberg talade också om skogsvårdsstyrelsen. Jag har inte för avsikt att närmare gå in på skogsvårdsstyrelsens organisation, för när det gäller den frågan är vi ense, men jag vill anknyta till en sak som Sven Lindberg berörde i det sammanhanget. Han menar att man inte kan ålägga skogsvårdsstyrelsen mer arbete utan att tillföra den mer personal. Jag hävdar att det finns andra möjligheter. Man kant.ex. prioritera verksamheter på samma sätt som vi får göra i näringslivet och i övriga institutioner. Det intressantaste som Sven Lindberg berörde i går tycker jag var frågan om de långsiktiga virkesavtalen. Det är helt klart att det ligger mycket positivt i den typen av avtal. Men det är lättare att tala om dem än att genomföra dem. Vi skall ha klart för oss att svensk skogsindustri och svensk skogsproduktion är helt beroende av möjligheterna till avsättning på världsmarknaden. Om vi skulle ha en helt jämn skogsavverkning och en jämn skogsproduktion, skulle det medföra en oerhört tung belastning på svensk skogsindustri. Vem skulle svara för kapitalet i fråga om de råvaror som vi inte kan förädla och sälja? Och om vi förädlar råvaran, vem skall då svara för de kostnader som en upplagring här i landet medför? Vem skall svara för skogsskydd och allt sådant? Det är inte lätt att ha en helt jämn skogsproduktion och jämna uttag, om man inte samtidigt har en jämn avsättning. Vi har inte det här i landet. Se bara på de senaste årens marknad för exempelvis den sågade varan och den efterfrågan vi haft i fjol och i förfjol! I år är den marknaden stilla och tyst. Filip Johansson talade på sitt försynta sätt om moderaternas profilering i det här sammanhanget. Jag har sagt att vi har en stark känsla av att man mycket snabbt måste gå in i skogsvården. Här är det inte fråga om någon profilering. Vi vill att man genomför de åtgärder som står till buds, så att man verkligen får en skjuts på det hela. Fru talman! Moderata samlingspartiet har i en reservation till detta betänkande velat markera sin syn på inriktningen av skogsvårdspolitiken. Jag yrkar bifall till reservation nr 6.

Fru talman! Sven Eric Lorentzon börjar med att uttala sitt missnöje över det sätt på vilket frågan om besprutning har hanterats och det beslut som regeringen i går fattade. Han tog faktiskt också upp den proposition som skall läggas fram i god tid inför nästa besprutningssäsong. Jag tycker nog, min gode vän Lorentzon, att vi kan spara debatten om den propositionens innehåll till den dag då den läggs fram. När det sedan gäller den förskjutning som skett under ett år så känner Sven Eric Lorentzon mer än väl till orsaken härtill. Den utredning som föreslog att man skulle tillåta besprutning i viss omfattning under det kommande året lades fram vid en sådan tidpunkt att ett genomförande till det innevarande årets besprutningssäsong var helt omöjligt. Vid interna debatter har t.o.m. Sven Eric Lorentzon konstaterat att t.ex. inhyrning av de plan som erfordras för besprutningen måste ske i mycket god tid. Om lagen hade blivit beslutad av riksdagen under pågående riksmöte, hade den i alla fall inte kunnat sättas i kraft förrän den 1 juli. De förhandlingar som skogsvårdsstyrelsen då hade varit tvungen att ta upp med kommunerna — vilket ingick i det provisorium som utredningen hade föreslagit — hade inte kunnat slutföras på sådant sätt att besprutningen hade kunnat ske. När man kan erkänna detta i en intern debatt, är det väl ingen anledning att gå upp i riksdagsdebatten och ondgöra sig över att beslutet inte kunnat fattas i år. Sedan än en gång: Vi bör nog ändå vänta med att diskutera propositionens innehåll till den dag då den kommer. Beträffande profileringen vill jag gärna stå för vad jag sade i går. Menar moderaterna någonting med det vittomfattande nya skogsprogram som de vill genomföra, bör de rimligen också kunna anvisa hur detta skall genomföras. Nu skall det kunna genomföras utan några som helst utredningar. Å la bonne heure — är er motion tillräckligt underlag för det genomförandet, borde ni också vid årets behandling av den motionen ha kunnat anvisa på vilket sätt och med vilka medel detta program skulle kunna genomföras. Jag är inte alls övertygad om att man kan genomföra det helt enkelt genom att besluta om bifall till den motion som ni här har lagt fram. Vi är vana vid att om ett sådant här omfattande program skall genomföras, behövs betydligt större underlag.

Fru talman! Jag har glädjen konstatera att de två borgerliga ledamöter som har varit uppe och framfört kommentarer här i stort sett är överens med oss om behovet av åtgärder. Sven Eric Lorentzon talar om ett nytt skogsprogram. Vi är överens, Sven Eric Lorentzon. Vi har anvisat både medel och metoder. Det är bara att rösta med våra reservationer, så är ett nytt skogsprogram på väg. Sedan vill jag kommentera ett par saker som Sven Eric Lorentzon tog upp här. Han säger att bristen på avverkningar är en naturlig cykel i skogsproduktionen. Jag vill hävda motsatsen. Det finns ingenting så onaturligt för en god skogsproduktion som överhållningen av överårig skog. De genom åren ”återhållsamma” avverkningar som har skett på många håll harinneburit att vi har tappat mycken skogsproduktion. Vi vet att man under vissa högkonjunkturer främst från bolagens sida fått lov att avverka högproduktiv skog på grund av att man inte har avverkat den avverkningsmogna skogen. Detta är ett slöseri med kapital som är mycket stort och som det måste vara angeläget att snart komma till rätta med. Nu säger Sven Eric Lorentzon att långsiktiga virkesavtal som ett medel att komma åt problemet med överhållningen av överårig skog i och för sig skulle vara bra men att det är svårt att genomföra dem i praktiken, därför att det skulle innebära att man skulle få jämna avverkningar. Självfallet behövs det en viss fluktuation i avverkningsnivån, beroende på konjunkturerna, men den frågan kan inte vara särskilt svår att lösa. Jag tycker att Sven Eric Lorentzon pratar som en sann kapitalist när han tar upp detta problem. Visst finns det problem när det gäller att få avverkningen att stämma med efterfrågan i en sådan situation. Men jämfört med dagens problem måste det vara ett väldigt litet problem. Vilka är det nämligen som nu får ta stötarna när vi kommer ner i de djupa avverkningssvackorna? Jo, det är arbetskraften som genom sin arbetslöshet får betala, det är småsågverken och småindustrin ute i glesbygderna, som får stora problem. Det, herr Lorentzon, borde ni tänka på i stället för att envist måna om att den enskilde skogsägaren aldrig skall drabbas av några problem.

Fru talman! Först till Sven Lindberg: De enskilda jordbrukarna eller skogsbrukarna drabbas förvisso av problem — det kan han vara övertygad om. Vi drabbas i dag av tillräckligt med problem i form av skogsvårdsavgifter, fastighetstaxeringar och sådant. När det gäller jämna avverkningar vill jag säga följande. Jag har ju också den positionen att jag ibland har orsak att mycket noga följa och arbeta med denna problematik. Jag hävdar att detta är lättare att tala om än att genomföra. Man försöker i skogsnäringen att hitta lösningar på avtalsproblematiken och prispolitiken — var övertygad om det, Sven Lindberg. Men det är betydligt svårare att hitta några lösningar som är hållbara. Det är svårt att generalisera, men faktum är att man i dag på industrisidan t.ex. inte är beredd att teckna några sådana långsiktiga avtal. Det är inte möjligt att göra det om man inte vet vad man får för försäljningspris året eller åren därefter. Sverige är ett exportland, och vi är helt beroende av prispolitiken ute i världen. Vi är beroende av våra kunder. Vi konkurrerar med kanadensare, amerikanare, finnar m.fl., och redan nu tappar vi marknadsandelar och har gjort det under den senare delen av 1970-talet. Den problematiken är betydligt svårare än att vi kan lösa den här, herr Lindberg. Vi gör vad vi kan, men jag vet av erfarenhet vilka problem som finns. Naturligtvis vore det en fördel ur alla synpunkter att ha jämna avverkningar — inte minst för skogsägaren, om jag nu skall göra mig till talesman för denne. Inte minst för den enskilde skogsägaren skulle det vara en avsevärd fördel att ha en jämn avverkning och en jämn inkomst. Så är det inte i dag, tyvärr. Det skulle vara rätt intressant att vidareutveckla resonemanget om beståndsuppbyggnad. Det är naturligtvis rätt farligt att generalisera om detta, som vi ofta gör här i kammaren. Det finns fastigheter som man kan ha all rätt att kritisera, men i stort sett, Sven Lindberg — åtminstone i södra Sverige, vars skogsbruk jag känner så väl till och försöker representera i olika sammanhang -— är det faktiskt så att man under en brukares aktiva tid bygger upp virkesförråd för att klara generationsskiften. Det är inget ovanligt. Jag tycker det är naturligt, jag tycker det är en sund ekonomi, som passar in i ett långsiktigt svenskt jordbruk. Det virket kommer ju fram, vare sig det kommer år 1980, år 1990 eller rent av år 2000 — det spelar mindre roll. Därför kan man, som Sven Lindberg så väl vet, avverka skogsbestånden vid olika tidpunkter. Man har ändock under hela tiden däremellan, även om skogen är 80-100 år, en lång värdetillväxt.